Fru talman! har ställt två frågor till mig om Transportstyrelsens hantering av trafiktillstånd för yrkesmässig trafik. Regeringen och ansvariga myndigheter på transportområdet har agerat för att mildra effekterna för företag med anledning av coronapandemin. När det gäller Transportstyrelsen har myndigheten fattat en mängd beslut för att underlätta för företag och individer. Det är bland annat insatser för att effektivisera och förenkla handläggning av ärenden. Samtidigt är det viktigt att understryka vikten av att effektivisering och förenkling inte får påverka myndighetens förutsättningar att göra rättssäkra och kvalitativa ärendebedömningar. När det gäller EU-regler om yrkesmässig trafik krävs att företag som bedriver yrkesmässig trafik ska förfoga över ett eller flera fordon och att dessa används kontinuerligt. Transportstyrelsen medger normalt en tidsfrist på sex månader för företagen att anmäla fordon för användning i yrkesmässig trafik, vilket är den maximala tid som kan medges enligt EU-rätten. I Transportstyrelsens branschdialog understryks vikten att höra av sig till myndigheten i de fall företaget får en underrättelse om att trafiktillstånd kan komma att återkallas. När företagen meddelar myndigheten kan företagen ges anstånd med sin anmälan och på så vis förhindra att tillstånd återkallas. Utöver detta har Transportstyrelsen även gett förlängd tid med att komma in med olika handlingar och underlag, både vid en tillståndsansökan och vid en tillsyn, för att underlätta för seriösa företag som på olika sätt drabbats av pandemin. Jag kommer att fortsätta att verka för att myndigheternas ärendehanteringar ska vara effektiva och rättssäkra.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Att ställa fordon och förare till allmänhetens förfogande kräver att man har tillstånd för att bedriva yrkesmässig trafik. Det kan vara gods, och det kan också vara persontrafik. Den myndighet som har att hantera detta är Transportstyrelsen. De granskar att man har de förutsättningar som krävs för att få ett tillstånd. De tittar också löpande på om man sköter sig, så att det inte händer något under resans gång. De är alltså också en tillsynsmyndighet. Grunden för att få ett trafiktillstånd är att man är faktiskt och fast etablerad i en medlemsstat, har gott anseende, har tillräckliga ekonomiska resurser och har erforderligt yrkeskunnande. Så står det i artikel 3 i EU:s förordning 1071. Vad som har skett nu under pandemin är att det blir långa handläggningstider. Om man ska söka ett nytt trafiktillstånd är handläggningstiden nio veckor, och det spelar ingen roll om man har haft en verksamhet tidigare och har varit borta från transportsektorn och sedan kommit tillbaka. Det är alldeles på tok för lång tid. Om vi tittar på vad som står i förvaltningslagen ser vi att det ställs högre krav på en myndighet. Nio veckor är 45 arbetsdagar, vilket motsvarar 360 arbetstimmar. Jag inser också att de inte sitter och lusläser under varje arbetstimme i nio veckor, men det är för lång tid för att administrera ett hyggligt enkelt ärende. Hur det än är i dessa tider då folk blir arbetslösa finns det företag som både startar upp och utökar verksamhet, och då måste myndigheterna vara lite snabbare i sitt sätt att handlägga det. Då är nio veckors handläggningstid inte godtagbart. Det är några delar i svaret från ministern som jag gärna vill utveckla. Där sägs bland annat så här: "Det är bland annat insatser för att effektivisera och förenkla handläggning av ärenden. Samtidigt är det viktigt att understryka vikten av att effektivisering och förenkling inte får påverka myndighetens förutsättningar att göra rättssäkra och kvalitativa ärendebedömningar." Det är helt klart, men det pågår också, vill jag påstå, en del onödigt arbete som så att säga förtar effektiviteten hos myndighetens eget arbete. Det gäller att hushålla effektivt med resurserna för att få så mycket som möjligt gjort på dagen utan att för den sakens skull tulla på rättssäkerheten. Under denna period har en del företag fått brev från myndigheten där det står att deras tillstånd ska återkallas på grund av att de har fordon som är avställda. Man kan ju bedriva en verksamhet som egentligen inte grundar sig på transporter men där transporter är en del av företagets verksamhet. Eftersom efterfrågan numera är väldigt låg, framför allt på persontransporter då folk uppmanas att stanna hemma, ställer man av sitt fordon i avvaktan på att det ska bli bättre medan den andra delen av företaget rullar på. Men då är Transportstyrelsen där och drar och vill återkalla tillståndet. Det är inte acceptabelt att lägga så mycket krut på något som egentligen inte är nödvändigt. Då är det bättre att lägga det på att få en snabbare handläggning för dem som vill starta upp i dag.
Fru talman!

Jag kan tänka mig att många av de tjänstemän som jobbar på Transportstyrelsen har fått lägga hur många timmar som helst under denna tid på att underlätta och se till att Sverige hålls rullande. Vi har sett hur godstransporter har kunnat fungera fast vi är mitt i en pandemi, hur vi har kunnat säkerställa livsmedelsförsörjning och import och export, hur åkerinäringen har kunnat fungera, hur vi har kunnat hitta smarta och bra lösningar för olika krav på certifieringar, vare sig det varit YKB, som Thomas Morell och jag har debatterat tidigare, eller andra typer av tillstånd. Jag vill nog påstå att man verkligen har försökt göra sitt yttersta för att mitt i en pandemi, med den omsorg man ska ha om medarbetare som jobbar inom statlig sektor, ändå göra det bästa. Det är klart att jag vet att detta måste vara utgångspunkten även när Transportstyrelsen arbetar i dag. Därför är också regelverket sådant att man naturligtvis kan förvarna genom branschdialog och tala om att man vill att underlag kommer in tidigt, så att man kan beakta omständigheterna särskilt. Man har också varit noga med att ibland ge förlängd tid att inkomma med ansökningar för att kunna ta hänsyn till den kris och den situation som råder. Jag har svårt för en agitation där man så tydligt försöker säga att myndigheterna nästan medvetet skulle försvåra. Detta är inte ett faktum. Den myndighetskritik som Sverigedemokraterna ibland ägnar sig åt känner vi igen från andra länder och andra sammanhang. Men vi har ett läge där vi snarare borde bygga på gemensam tillit och tilltro till att vi allihop, i de olika roller som finns, anstränger oss att lösa den samhällsutmaning som vi just nu står inför: en pandemi som drabbar inte minst transportsektorn väldigt hårt. Det är klart att det uppdrag som Transportstyrelsen har är att utöva tillsyn och följa det regelverk som riksdagen har fastställt och som regeringen i något fall fastställt genom olika typer av regleringar. Finns det regleringar som behöver förändras? Låt oss då ta reda på dessa! Vi har under den här pandemin listat ett flertal förändringar som vi också genomfört - just för att underlätta. Men vi kan inte ha en ordning där Transportstyrelsen själv väljer att frångå beslut som fattats demokratiskt i Sveriges riksdag. I stället uppmärksammar de riksdagen och inte minst regeringen på att det finns skäl att göra en förändring, som i fallet med YKB, så att vi kan underlätta än mer för transportbranschen. Jag hoppas verkligen att Thomas Morell ändå ser nyttan och vikten av att vi har en transportstyrelse som under den här tiden arbetar ordentligt och intensivt för att underlätta för den svenska transportnäringen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Kritik kan man framföra utan att för den sakens skull bli beskylld för att vilja omstörta någon form av verksamhet. Det är inte det som det handlar om. Vad det handlar om är de människor som jobbar och sliter. Det är oerhört många människor som lägger ned ett enormt arbete ute i vårt samhälle för att få vardagen att gå runt, för att vårt samhälle ska fungera och för att transportverksamheten ska fungera. Den del av Transportsverige som nu rullar har ju sina tillstånd. Det är inga konstigheter i det. Problemet är de som är tvungna att ställa av sitt enda fordon i avvaktan på att pandemin ska gå över. Då är myndigheten blixtsnabbt där och vill vidta en åtgärd. Det står så här i artikel 13 i förordning 1071, och det är ganska viktigt: "Om den behöriga myndigheten konstaterar att ett företag riskerar att inte längre uppfylla kraven i artikel 3 ska den underrätta företaget om detta. Om den behöriga myndigheten konstaterar att ett eller flera av dessa krav inte längre är uppfyllda, får den bevilja företaget en av följande tidsfrister." Där kommer sexmånadersgränsen in. Man hänvisar alltså till artikel 3, där det står att företag ska "vara faktiskt och fast etablerade i en medlemsstat", ett villkor som är uppfyllt, och "ha gott anseende", ett villkor som också är uppfyllt. De ska vidare "ha tillräckliga ekonomiska resurser" och "ha erforderligt yrkeskunnande" - även dessa villkor är uppfyllda. Ändå går man in och vidtar en åtgärd på grund av att vi har en pandemi, både i Sverige och i världen i övrigt, som gör att verksamheten inte fungerar så som den normalt gör. Det här fick naturligtvis en företagare att tillskriva EU, eftersom det hela tiden hänvisas till EU. Han fick ett svar därifrån. Det är ganska intressant att läsa det svaret. Sexmånadersgränsen är ju det som hela tiden cirkulerar. Det står så här: Som ett preliminärt uttalande vill vi först framhålla att detta svar ger uttryck för Europeiska kommissionens uppfattning. Endast Europeiska unionens domstol är behörig att avgöra hur unionsrätten ska tolkas. Här backar man lite grann från den hårda tolkningen av detta med sex månader. Man hävdar att det är domstolen som gör tolkningen, inte Europeiska kommissionen. Vidare står det så här: Vi anser att pandemin, som har orsakat en nedgång eller i vissa fall till och med ett tillfälligt avbrott i vägtransportföretagens verksamhet, vederbörligen bör beaktas av de nationella myndigheterna när de bedömer om ett företag uppfyller de krav som ställs för att få behålla sitt tillstånd. Det finns möjlighet för de nationella myndigheterna att avstå från att lägga ett brev på lådan där man hotar med att dra in tillståndet. Det är fritt för myndigheten i Sverige att göra detta. Man hävdar från Transportstyrelsens sida att EU ställer det kravet. Men enligt enhetschefen Eddy Liegeois - jag ber om ursäkt om jag inte uttalade namnet rätt - svar, som jag läste ur, finns det trots allt en möjlighet för svenska myndigheter att vara lite mjukare i sin uppfattning.

Fru talman! Tack, Thomas Morell, för engagemanget! Det är viktigt. Jag ville förra gången göra en poäng av att vi måste förstå att vi lever i en pandemi i en situation där alla verkligen försöker att göra sitt yttersta för att hitta lösningar och inte minst underlätta för hela samhället och i det här sammanhanget också för transportverksamheterna i Sverige. På det sättet har vi under den här perioden lyckats väl. Vi har kunnat se till att åkeriverksamheter har fungerat. Man har löst ut YKB-frågan och gett väldigt många dispenser. Vi har hittat bra lösningar för flyget och andra delar av transportsystemet. På det sättet kommer vi att behöva fortsätta att arbeta framöver för att underlätta för de företagare som är oroliga för sina företag framöver och om de kan fortsätta. Det är för att kunna se till att de som jobbar inom transportsektorn har ett fungerande skydd. A-kassan är otroligt viktig. Där har vi nu kunnat stärka den så att de som blir av med jobbet - för det kommer en del att bli under den här perioden - får ett skydd och en möjlighet till omskolning och omställning. Det är en mycket kraftig satsning på utbildningsmöjligheter vi gör. På det sättet agerar regeringen för att skapa möjligheter för samhället att klara en pandemi. Så gör också våra myndigheter. De får omprioritera och lägga saker åt sidan. De får försöka att handlägga viktiga ärenden så skyndsamt de kan. Men de prioriterar också att underlätta inte minst för transportsektorn. Det gör Transportstyrelsen. Den har också på eget initiativ gjort flera olika insatser där de ibland har fått komma till regeringen och föreslå insatser som kan göras för att transportsektorn lättare ska kunna möta de utmaningar som pandemin ställer den inför. Därför tyckte jag att det var på sin plats att markera när jag tyckte att Thomas Morell och ibland en del andra företrädare för Sverigedemokraterna angriper myndigheter som att de inte förstår eller klarar alla utmaningar. De myndigheter vi har gör sitt allra bästa. De är också drabbade av en pandemi och har medarbetare som arbetar på distans. Den förståelsen och respekten måste vi ha i regeringen och i riksdagen med de utmaningar vi har i samhället för att klara pandemin. När väl det är sagt ska det självklart vara en snabb, effektiv och rättssäker handläggning. Självklart ska det finnas möjligheter att kunna hitta sätt att lyssna in de synpunkter som finns för att se till att personer inte i onödan blir av med trafiktillstånd. I det här sammanhanget ligger det också på den enskilde att hålla ordning på vilka regler som finns. Har man en utmaning i att man behöver eller ämnar ställa av sina fordon kan man också kontakta Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har också gått ut med det i information vid sina branschgenomgångar. Sensmoralen i det jag nu säger är att vi faktiskt får hjälpas åt. På det sättet har vi goda möjligheter att kunna klara av pandemin på allra bästa sätt.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Tomas Eneroth! Poängen är den att man ska göra det så enkelt som möjligt i myndighetsutövningen utan att på något sätt äventyra säkerheten. Vi har ett läge med pandemin som påverkar både företagen och myndigheten. Då känns det lite märkligt om man hela tiden dubbelarbetar. Kommissionens representant har svarat och sagt att man kan hantera det på ett annorlunda sätt. Jag kan ta ett exempel. Det finns företag som ställt på sitt fordon, varit ute och kört en sväng, och sedan ställt av det igen bara för att tillfredsställa hanteringen. Det känns lite grann onödigt att man ska behöva gå så långt att man ställer på ett fordon, kör en sväng, och sedan ställer av det igen bara för att få behålla sitt trafiktillstånd. Det finns all anledning i den fortsatta dialogen mellan statsrådet och myndigheten att se vad man kan göra för att göra det bättre för att snabba på för dem som vill söka nya trafiktillstånd men också så att man slipper ifrån sådana här onödiga hanteringar. Det blir onödigt även för Transportstyrelsen att skicka en massa brev och ha dialog i en fråga som egentligen inte strider mot artikel 3, som är grunden i det hela. Det finns en förbättringspotential. Ministern bör ta den dialogen med myndigheten framöver så att det blir så snabbt och effektivt som möjligt till gagn för alla. Det gäller myndigheten själv men inte minst de människor som har att sköta sin verksamhet inom transportsidan. Jag är övertygad om att ministern tar den diskussionen framöver. Om inte annat kanske jag får återkomma med någon interpellation.
Fru talman! Thomas Morell är naturligtvis välkommen med både interpellationer och goda råd. Samtidigt är det viktigt att Thomas Morell och Sverigedemokraterna bär med sig att det nu görs stora ansträngningar i svensk statsförvaltning för att underlätta för transportnäringen, inte minst från Transportstyrelsens sida. Det är därför jag tycker att det är viktigt att man har det i beaktande när man uttalar sig med självsäkerhet om hur myndigheterna borde göra eller inte gör. Världen är oftast lite mer komplicerad. Men självklart kommer säkert både Transportstyrelsen och alla engagerade att se till att vi ska hitta bra lösningar under pandemin och göra sitt yttersta för att se till att vi klarar oss genom den här krisen. Det är ett ansvar vi har allihop. Det gäller att lyhört lyssna in, strategiskt fundera över vilka utmaningar som finns, och steg för steg lösa de vardagsproblem som det innebär för människor, företag och många andra när vi har en sådan stor smittspridning som vi har. På transportsidan har vi ändå löst väldigt många av de utmaningarna på ett mycket bra sätt. Vi har ett väl fungerande godstransportsystem. Vi har aktörer som klarar de utmaningarna på ett bra sätt med de stöd och de insatser som vi har gjort från regeringens sida med stöd av riksdagen. Det gäller naturligtvis inte minst regelförändringar som har underlättat för företagande. Det är så vi klarar den här krisen tillsammans med gemensamma insatser.